Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag har för avsikt att bifalla Arbetsförmedlingens begäran för att kunna genomföra förslaget angående förrehabilitering. Hon har också frågat mig om jag har fått andra förslag från Arbetsförmedlingen på förändringar av regleringsbrevet till myndigheten. Arbetsförmedlingen har i en framställan till regeringen föreslagit att inom ramen för nuvarande samarbete med Folkbildningsrådet vidga målgruppen för insatser vid folkhögskola och studieförbund. Insatserna, som i framställan benämns som förrehabilitering, syftar till att underlätta för den enskilde att komma till arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag kan i dag inte lämna besked om framställan eftersom den fortfarande bereds inom Regeringskansliet. Arbetsförmedlingen har lämnat förslag till regeringen i olika frågor som rör myndighetens regleringsbrev, bland annat i budgetunderlaget.

Herr talman! Jag ska börja med att tacka för svaret, även om jag blir förvånad. Det här är nog bland de kortaste svaren. Jag måste säga att det faktiskt är lite pinsamt. Den första tredjedelen innehåller mina frågor, den andra det som jag själv skrev och den tredje att ministern inte kan lämna besked om framställan eftersom den fortfarande bereds inom Regeringskansliet. Bakgrunden är att Arbetsförmedlingen den 15 mars skickade in en begäran till regeringen om önskade förändringar i regleringsbrev och förordningar. Arbetsförmedlingens begäran kom efter det att frågan beretts gemensamt med Försäkringskassan och Folkbildningsrådet. Man hade två förslag. Det första förslaget har man hanterat. Det har man berett, och det är i gång, men inte det andra förslaget om förrehabilitering, som har varit en väldigt positiv verksamhet. Vi i socialförsäkringsutskottet har fått dragningar av det, och det har presenterats forskningsrapporter och rapporter kring projektet. Jag har uppfattat att det har funnits en bred enighet i socialförsäkringsutskottet bland partierna om just förrehabilitering. Döm då om min förvåning när man inte svarar Arbetsförmedlingen. Nu väljer ministern att säga att hon inte vill uttala sig om regleringsbrevet för 2014. Arbetsförmedlingen säger att de har pengar för detta. De vill att ni gör en förändring av deras regleringsbrev så att de kan göra det och som de tycker skulle vara bra därför att det får människor att komma mycket närmare arbetsmarknaden. Det har gett ett väldigt positivt resultat. Men nej, ministern kan inte lämna besked eftersom ärendet fortfarande bereds inom Regeringskansliet. Det handlar om innevarande år, 2013. Sedan kommer ett nytt budgetår, och då kanske det blir så, men hur länge ska man vänta? Nio månader - är inte det en väldigt lång tid när man ändå hann bereda halva? Dessutom har företrädaren till arbetsmarknadsministern, Hillevi Engström, mer eller mindre lovat detta. Arbetsmarknadsministerns partikamrater har uppfattat att det här var på gång. Jag tror att de är lika förvånade som jag över att man inte har kommit till skott med frågan. Vad är det som gör att det dröjer? Är det finansministern som håller i pengarna? Är det bråk mellan Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet? Det skulle jag vilja ha svar på. Sedan tyckte jag att det var konstigt att jag inte fick reda på om man har fått andra förslag på förändringar i regleringsbrevet från Arbetsförmedlingen. Det var tidigare i dag en debatt, herr talman, om just Arbetsförmedlingens regleringsbrev. Det är viktigt för oss att få ta del av det. Naturligtvis kan jag begära ut handlingar från Arbetsmarknadsdepartementet, men jag tänkte att arbetsmarknadsministern kunde svara här i stället om Arbetsförmedlingen har begärt fler förändringar i regleringsbrevet eftersom det är så fyrkantigt styrt just nu.
Herr talman! Eva-Lena Jonsson kan tycka att svaret är pinsamt. Som jag har en viss respekt för Eva-Lena Janssons fråga, som är väldigt specifik och går in i en detalj i ett regleringsbrev, tror jag att Eva-Lena Jansson har en viss respekt för hur Regeringskansliet arbetar. Om man ställer specifika frågor om regleringsbrev får man också specifika svar, och det är det som vi nu behandlar, herr talman. När ärendet är klart och när det finns svar och beslut lämnas det såklart först till Arbetsförmedlingen och inte i en interpellationsdebatt här i riksdagen. Det tycker jag är rätt så naturligt. Samtidigt vill jag säga någonting om de möjligheter som Arbetsförmedlingen faktiskt har i dag. År 2010 infördes programmet om arbetslivsintroduktion för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av arbetsförberedande insatser, det vill säga det som benämns som förrehabilitering i framställan. Det är positivt att personer som är i behov av stöd nu kan få det genom det stärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga aktörer. Men Arbetsförmedlingen kan upphandla arbetsförberedande insatser på samma sätt som andra insatser. Folkhögskolor och studieförbund är två bland många aktörer som kan lämna anbud i sådana upphandlingar. Möjligheten finns alltså redan i dag att upphandla arbetsförberedande insatser hos folkhögskolor och studieförbund.

Herr talman! Nu blir jag ännu mer fundersam över arbetsmarknadsministerns svar. Menar alltså arbetsmarknadsministern att Arbetsförmedlingen inte har begripit sitt regleringsbrev? Har man alltså möjligheten redan i dag att göra den här förändringen? Har man möjlighet att bedriva det här utan att göra en förändring av regleringsbrevet är min bild att då hade Arbetsförmedlingen gjort det för länge sedan eftersom man skriver hur positivt det är. Man berättar att man har samtalat med Försäkringskassans generaldirektör och gjort det i samråd med Folkbildningsrådet. Man har haft projekt inom den här verksamheten. Nu säger ministern att det här kan man göra ändå; man behöver inte ändra i regleringsbrevet. Hade det inte varit mycket enklare för ministern att meddela Arbetsförmedlingen att ni inte behöver ändra i regleringsbrevet, att det går att fixa det ändå? Jag förstod av tidigare debatt att arbetsmarknadsministern kanske sköter sina kontakter med Arbetsförmedlingen genom uttalanden i samtal med myndigheten och i debattartiklar. Myndigheten har ju att förhålla sig till regleringsbrev. Jag tror att det är en ganska stukad myndighet vi har just nu. Det är kanske därför man har bett om detta, jag vet inte det. Men jag har full tilltro till att om man skriver ett brev till regeringen och vill ha en förändring i regleringsbrevet har man på fötterna att man behöver den förändringen. Lämnar man in framställan den 15 mars innevarande år tror jag att man förväntar sig att få ett svar åtminstone till sommaren, inte lagom till jul när nästan hela året har gått. Jag skulle ändå vilja få reda på vad det är som gör att ministern säger att man inte behöver göra någon förändring i regleringsbrevet. Är det så att Arbetsförmedlingen inte förstår sitt eget regleringsbrev?
Herr talman! Vad jag sade var att Arbetsförmedlingen kan upphandla arbetsförberedande insatser på samma sätt som andra insatser. Sedan kan man komma med specifika önskemål. Det har man alltså möjlighet att göra redan i dag. När det gäller att Arbetsförmedlingen inkommer med förslag till förändring i regleringsbrev kan jag säga att det hela tiden lämnas olika frågor till regeringen som rör myndighetens regleringsbrev. Det har man också gjort i budgetunderlaget. Men när det gäller regleringsbrevet för budgetåret 2014, som trots allt denna interpellation handlar om, pågår det för närvarande ett arbete med det brevet i Regeringskansliet, och det presenteras normalt strax före jul. Jag är väldigt glad över det som den här regeringen har gjort för människor som tidigare gömdes och glömdes i långtidssjukskrivningar. Jag är också glad över att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan nu jobbar mycket närmare varandra med de personer som behöver rehabiliteringsinsatser, och att man nu kan erbjuda också arbetsförberedande insatser. Detta har tidigare legat helt utanför Arbetsförmedlingens ansvar. De gemensamma kartläggningarna är viktiga. Efter en kartläggning kan olika insatser erbjudas till olika individer som inte är redo för arbetslivsinriktade insatser. Detta samarbete är väldigt bra. Och jag säger nu för tredje gången att Arbetsförmedlingen kan upphandla arbetsförberedande insatser på samma sätt som andra.
Herr talman! Jag har projektutvärderingen av förrehabiliteringen och Linköpings universitets rapport. Jag tänkte överlämna dem till arbetsmarknadsministern, för jag tror att hon behöver läsa på i frågan. Arbetsförmedlingen skriver: "Arbetsförmedlingen bedömer att de två förslagen ryms inom beviljade anslag till arbetsmarknadspolitiken för 2013." Då tänker jag: Arbetsförmedlingen har ju inte tänkt 2014 utan 2013. Det är nu som man vill genomföra detta. Om man skrev detta i mars är det för att man till hösten vill komma i gång med den här verksamheten. Att arbetsmarknadsministern är nöjd med dagens situation, det har jag förstått. Vi är inte nöjda. Vi vet att det finns 400 000 arbetslösa, 35 000 inskrivna i fas 3 som inte får inte studera. 75 000 har blivit utförsäkrade. En hel del av dem som har blivit utförsäkrade kan bli föremål för förrehabilitering. Det är någonting som man måste få innan man kan gå vidare med rehabilitering och arbetsmarknadsförberedande åtgärder. Detta är någonting annat än den vanliga rehabiliteringen. Det är ju därför som Arbetsförmedlingen har valt att skriva brev till regeringen om förändring av regleringsbrevet. Herr talman! Jag tycker att det är synd att arbetsmarknadsministern missar det här tillfället att ge stöd till människor som har en lång väg till arbete. Men naturligtvis återkommer vi i frågan, och vi kommer att ha den här debatten också när det gäller sjukförsäkringarna.
Herr talman! Eva-Lena Jansson sade att Elisabeth Svantesson missar chansen att ge stöd till människor som är i behov av det. Som jag sade alldeles nyss har Alliansen gjort någonting som var välbehövligt. De människor som tidigare glömdes och gömdes i långa sjukskrivningar fick aldrig en chans att visa att de hade en arbetsförmåga över huvud taget. Vi har lyft in den här gruppen. Vi ser den potential som finns med olika stödinsatser. Sedan är det här ett förslag bland många som vi väger in när vi gör bedömningar i både budgetarbete och regleringsbrev. Återigen: Riksdagens kammare är inte och kommer inte att vara ett forum där jag berättar vad som kommer att stå i regleringsbrevet. Det offentliggörs strax före jul.